Fru talman! Även om man bor på landet eller driver ett företag i glesbygden ska man ha bra förutsättningar att få en god postservice. Särskilt viktigt är det i de områden där bredbandsutbyggnaden inte är helt genomförd. Så tycker vi socialdemokrater. Frågan är nu vad Moderaterna tycker. Håller Lisbeth Grönfeldt Bergman med mig om att alla människor ska ha tillgång till en väl fungerande post-, betal och kassaservice oavsett var i landet de bor?
Fru talman! Jag tyckte att jag uttryckte det ganska tydligt att vi verkligen vill se till att detta mål ska uppfyllas, att alla ska ha tillgång över hela landet, oavsett var man bor, om det är långt från tätort, och oavsett vilken grupp man tillhör. Jag trodde att jag hade gjort klart det i det tidigare inlägget. Man sätter ett mål, och det ska uppfyllas med marknadens medel. Där det inte uppfylls har staten ett ansvar att gå in och upphandla tjänsterna så att alla får det. Med tillsynen ser man till att målet uppfylls. Om man ser några brister får man gå in och åtgärda dem.
Fru talman! Det gläder mig att höra att Lisbeth Grönfeldt Bergman håller med mig om att det är en viktig princip att enskilda och företag i glesbygden har en fungerande postservice. Det gläder säkert också invånarna i Årböle by i Tierps kommun. De har nämligen talat för döva öron om sin bristfälliga postservice. I Årböle by finns nämligen flera invånare och företag som varje dag, i regn och rusk, i snö och storm, tvingas ta sig flera kilometer för att hämta posten. De är dessvärre inte ensamma. Enligt Post och telestyrelsen, som utrett frågan, finns det 6 500 hushåll i Sverige som har över en kilometer till brevlådan. De bor ofta i områden där bredbandsutbyggnaden inte är klar. Utredningen föreslog därför ett maxavstånd på en kilometer mellan bostaden eller företaget och postlådan. Den svenska regeringen har dock valt att negligera rekommendationerna i Post och telestyrelsens utredning. Fru talman! Jag vill veta om Lisbeth Grönfeldt Bergman anser det vara förenligt med god service att ha mer än en kilometer från sin bostad eller sitt företag till postlådan eller lådsamlingen.
Fru talman! Det är så här med lantbrevbärarutdelningen: 730 000 hushåll berörs av detta. När Post och telestyrelsen gjorde sin utredning fann man att det då var endast 1 procent som hade mer än 1 000 meter. Det har minskat så att det nu är under 1 procent som har mer än 1 000 meter. När det gäller dessa personer finns en möjlighet att genom en särskild upphandling från PTS sida få tjänsterna med utdelning av paket, brev och även viss kassatjänst vid dörren. Det omfattar 1 721 hushåll 2006. Då har vi räknat ned det ganska långt. Därutöver finns det 1 000 kunder som själva betalar för att få servicen till dörren. Det finns dessutom extratjänster för dem som är äldre och funktionshindrade, där Posten går in med tjänster. Det är alltså ytterligt få. När det gäller de familjer som Désirée Liljevall talar om har Posten fått påskrivet att man måste lösa detta. Såvitt jag vet har detta stora statliga bolag gått in och försökt lösa problemen. Att sätta kilometergränser är ingen lösning, är jag rädd. Tänk om det skulle bli tvärtom - att Posten skulle välja att rationalisera och flytta fler brevlådor bort från husen när 97 procent har dem vid husknuten eller 50 meter bort.

Fru talman! Jag skulle gärna vilja att Lisbeth Grönfeldt Bergman redde ut den frågeställning jag hade, det som står på s. 14 i betänkandet, under Särskilda insatser för vissa grupper. Vi konstaterar att det ännu inte finns något som tyder på att det skulle vara ett problem med att man inte har bankkonton. Utskottet anser i likhet med regeringen att det ändå kan finnas risk för att vissa resurssvaga konsumentgrupper kan stängas ute från grundläggande banktjänster. Om det inte är ett problem, vad finns det då för risk? Det blir ett cirkelresonemang som jag inte begriper. Är det ett problem eller inte att ett antal människor i det här landet inte har möjlighet att ha ett bankkonto för att kunna sköta sina privata affärer, in och utbetalningar? När det gäller huruvida PTS eller Konsumentverket ska sköta upphandlingen kom PTS fram till att Konsumentverket skulle vara en lämpligare myndighet, om jag inte minns alldeles fel, vilket framgår av vår reservation 5. Man säger att man ska lösa problematiken med dem som inte har kommit på den stora fördelen att betala sina räkningar via giro eller Internet genom en informations och upplysningskampanj. Är det verkligen en trovärdig linje? Uppstår det problem säger man att man ska vidta nödvändiga åtgärder. Vad innebär det? Vi konstaterar att staten går in med 400 miljoner varje år för att ha en vettig verksamhet. Ni har själva nu läst upp att det inte räcker utan att det blir en förlustaffär. Så säger ni att marknaden ska sköta det. Vi säger att vi tycker att bankerna ska ta ett större kostnadsansvar, vilket ni avvisar. Då är min fråga: Vilka är marknaden som ska ta ansvaret? Kommer det inte att kosta något för marknaden att sköta detta? Vad kommer det att kosta för staten att ändå upprätthålla ordningen för de 180-200 orter i landet som man tror kan tvingas få stöd av staten för att det ska fungera på ett bra sätt? Var finns den ekonomiska beräkningen för vad det nya systemet kommer att kosta jämfört med det system vi har i dag?
Fru talman! Jag börjar med den sista frågan. Den är väldigt enkelt att svara på. Det finns faktiskt en kostnadsberäkning i propositionen, på s. 35. Där står det att Post och kassautredningen har beräknat den årliga kostnaden för de upphandlade tjänsterna till mellan 200 och 300 miljoner kronor, men med hänsyn till att nya lösningar vuxit fram sedan Post och kassaserviceutredningen lämnade sitt betänkande 2004 anses behovet av upphandling i dag inte lika stort som tidigare. Det vill säga att marknaden löser ännu mer på egen hand. När det gäller bankkontoproblem vill jag säga att även om det är ett ytterligt litet fåtal som nekas bankkonto med tilläggstjänst är inte lösningen att lagstifta om att alla banker ska ge alla personer bankkonto. Man säger att det har gjorts i Finland. Visst, men Finland har i stort sett samma lagstiftning som vi, för man har heller inget krav om en rikstäckande kassaservice. Det hjälper alltså inte. Det kan naturligtvis finnas personer som ramlar utanför. Men det finns alltid möjligheter, och marknaden erbjuder bättre möjligheter för dessa personer med de nya lösningarna - Ica-, Q 8-, Coopkort och alla möjliga andra typer av kort med pinkod som inte behöver vara knutna till något annat bankkonto. Även om det kan finnas något litet problem är vi övertygade om att detta löser problemen för de allra flesta.
Fru talman! Vi har redan i dag löst problemen för de allra flesta, och vi är nog överens om att det är ungefär 1-2 procent som har behov av kassaservice i vardagen. Vi kan konstatera att de flesta löser det på ett annat sätt. Vi tycker att det är rimligt att samtliga människor här i landet har tillgång till en vettig samhällsservice oavsett om det gäller postutdelning, att kunna betala eller ta emot betalningar, att se på tv, att ha fast telefoni, bredband och så vidare. Det är nonchalant att tala om att det finns människor i marginalen som vi inte vet hur vi ska lösa detta åt, men det kommer nog marknaden att lösa, och om inte marknaden gör det ska vi lösa det ändå. Jag blir inte särskilt imponerad. Jag vet också att siffran 200-300 miljoner finns. Det blir inte någon enormt kraftig besparing. Man har ju inte räknat med dem som marknaden ska lösa detta åt. Med min kännedom om marknaden tror jag att marknaden har tänkt ta ut någon typ av betalning någonstans. Då är frågan på vilket sätt detta blir mer kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt. Eller ska marknaden sköta detta gratis? De pengarna har man inte räknat med. Vi pratar om upphandling och om de 180-200 orter i landet där marknaden inte ska lösa problemet. Vad kommer det att kosta för att upprätthålla den här tjänsten där marknaden ska lösa problemet? Eller ska vi ha något slags fri service utifrån marknadens perspektiv? Det brukar inte vara så det går till. Någonstans vill marknaden tjäna pengar. Ska vi redovisa hur det ska gå till?
Fru talman! Det torde väl inte vara alldeles obekant för Peter Pedersen att marknaden redan i dag tar betalt för sina tjänster, att man tjänar pengar på det och att det går runt. Jag tror att det också fortsättningsvis kommer att vara på det sättet. Man tar betalt för sina tjänster. Det är dock mycket billigare för de enskilda att använda de nya tjänsterna. Vi talar om en årskostnad om mellan 25 och 50 kronor för ett konto på Internet, i stället för en kostnad på mellan 25 och 46 kronor per transaktion. Det är klart att både de enskilda och hela samhället tjänar på detta. Jag ser samhällsekonomiskt väldigt stor skillnad mellan att gå 900 miljoner back och att betala 200 miljoner i upphandlingskostnader. Där ser jag fortfarande en rätt stor samhällsekonomiskt vinst. Jag tänkte också besvara frågan om PTS och Konsumentverket. Konsumentverket säger att upphandling inte är någon bra idé. Då tycker jag inte att det är någon bra idé att Konsumentverket ska upphandla. Då är det bättre att PTS, som har upphandlingsvana och en stor organisation, gör det.